Herr talman! Det ärende som behandlas i socialförsäkringsutskottets förevarande betänkande nr 44 om pensionärernas konsumtionsmönster och levnadsstandard är inte nytt för kammaren. Vi hade en lång debatt om dessa frågor den 10 december 1975, en debatt som jag här i allt väsentligt kan hänvisa till. Jag hävdade i den diskussionen att med hänsyn till de förändringar som sker i konsumtionsmönstret är det angeläget att vi får en snabb undersökning av hur dessa förändringar påverkar folkpensionärernas levnadskostnader. I en tid med starka prisstegringar på allt som till livets nödtorft hör, prisstegringar på ca 20 26 på två år, möter man ofta påståendet att pensionärerna släpar efter. Det system som tillämpas vid pensionsuträkningen innebär också att en viss eftersläpning alltid uppstår. Pensionärernas riksorganisation har i en skrivelse till socialministern påpekat att det nuvarande sambandet mellan basbelopp och konsumtionsprisindex inte ger kompensation för prisstegringarna tillräckligt snabbt. Konsumtionsmönstret varierar beroende på familjeförhållandena. Ensamstående blir alltmer beroende av färdiglagad mat och konserver, och det menar vederbörande höjer kostnaderna högst väsentligt. En annan fördyrande faktor är den förändring i servicemönstret som nu sker som en följd av den butiksdöd som förekommit och alltjämt förekommer. Enligt uppgift har Konsum sålunda lagt ned 68 96 av sina butiker under de senaste åren, och det är samma förhållande inom den enskilda handeln. Den övergång till varuhus och självbetjäningsbutiker som skett har lett tillen minskning av antalet butiker och drivit på denna utveckling. Likaså har indragningen av bussförbindelser försvårat varuförsörjningen. Det är huvudsakligen de som saknar egen bil — och dit hör främst pensionärerna — som drabbas av denna utveckling. Ett tredje problem, som är nog så besvärligt, är den fördyrade allmänservice som man nu möter. Det gäller sjukvård och medicin, resor, osv. En trasig TV-apparat kan rubba alla ekonomiska kalkyler. Exemplen på att det har blivit dyrare, inte minst för pensionärerna, kan mångfaldigas. Mina många samtal med åldringarna i min egen bygd har givit upphov till en rad frågor och frågeställningar, som det inte bara går att skjuta ifrån sig. De faktorer som jag här redovisat och som enligt pensionärernas egen mening givit en sjunkande realinkomst behöver snabbt undersökas. Visar en sådan kartläggning på en eftersläpning i pensionärernas inkomstförhållanden, måste riksdagen omgående rätta till vad som brister. Utskottsmajoriteten vill överlämna ärendet till pensionskommittén, som har att utreda dessa frågor. Till yttermera visso har utskottet nu sagt att utredningsarbetet måste ske skyndsamt. Det är ändock ett framsteg sedan december 1975. Pensionskommittén har arbetat i fem år. Den har bland en rad uppgifter också att pröva dessa frågor. Enligt min erfarenhet av utredningsarbete och enligt den redovisning av pensionskommitténs arbete som vi fått i utskottet syftar detta pensionskommitténs utredningsuppdrag till att åstadkomma en långsiktig lösning av hur frågan om standardsäkringen av pensionssystemet skall lösas. Vi från centern har i vår reservation framhållit att detta är ett ärende som brådskar. Har folkpensionärernas pensioner släpat efter måste detta rättas till snarast möjligt. Det är av den anledningen som vi från centern av regeringen begär en snabbundersökning av folkpensionärernas konsumtionsmönster i syfte att möjliggöra att riksdagens löften till pensionärerna om standardhöjning och värdesäkra pensioner infrias. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen av centerledamöterna i utskottet.

Herr talman! Jag vill allra först konstatera att våra pensionärer har en självklar rätt att få leva så bra som möjligt. De har själva varit med om att bygga upp det samhälle vi har. Därför är det också vår skyldighet att ständigt söka förbättra villkoren för vår pensionärsgeneration. Det är vårt partis grundinställning. Självfallet bör vi då också veta vilken utvecklingen på detta område varit. För ett pensionärspar utan sidoinkomster var pensionen 9 375 kr. år 1970. I år är den 19100 kr. En del av denna ökning beror på att pensionärerna är tillförsäkrade kompensation för prisstegringen. Här utgår man ifrån gällande konsumtionsprisindex. Den rena standardökningen uppgår till 4 100 kr. Det är den realitet vi har att diskutera när det gäller pensionärerna. Är det bra eller kan vi göra mera? Vad utskottets betänkande nu gäller är förslaget att utreda pensionärernas konsumtionsmönster. Den eftersläpning på två eller tre enheter som herr Carlsson i Vikmanshyttan talade om hänger inte ihop med just konsumtionsmönstret. Personligen undrar jag fortfarande om en sådan utredning är så där riktigt angelägen, sett från pensionärernas synpunkt. Jag har svårt att se att pensionärsgruppen med hänsyn till konsumtionen är mer homogen som grupp än andra grupper. En undersökning som gjorts beträffande prisutveckling och konsumtionsmönster visar bl.a. att det finns större olikheter i konsumtionsmönstret inom pensionärsgrupperna än det finns mellan pensionärsgrupper och övriga konsumenter. Men de borgerliga motionärerna kräver även i år en sådan utredning. Utskottet har inte velat motsätta sig en utredning. Vi har sagt att pensionskommittén skall fortsätta med detta arbete. Vi har t.o.m. sagt att det är angeläget att utredningsarbetet bedrivs med skyndsamhet och att vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna. Om detta trodde vi att utskottet kunde enas, eftersom vi i utskottet hade gått motionärerna till mötes. Men de politiska partiernas vägar är underliga och centerpartiet måste trots allt ha sin reservation, fast den milt sagt tillhör gruppen fullkomligt onödiga reservationer. Den kan möjligen förstås som ett frieri till pensionärerna — i så fall ett oestetiskt frieri. Trots vad herr Carlsson i Vikmanshyttan har sagt anser jag fortfarande att reservationen är omotiverad. När det gäller delpension och deltidsarbete, som det särskilda yttrandet 2 handlar om, vill jag gärna framhålla den information som försäkringskassorna har givit de berörda, exempelvis en personlig inbjudan till personer över 60 år. De inbjudna kunde där ställa frågor på vilka de fick direkta svar. Detta har skett i samarbete med fackliga organisationer.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

Herr talman! Vid utskottets betänkande har jag fogat ett par särskilda yttranden. Det första berör den fråga som de båda tidigare talarna har tagit upp, nämligen folkpensionärernas konsumtionsmönster. Vi har från folkpartiet i en partimotion begärt en kartläggning därav. Denna fråga behandlades också av fjolårets riksdag, och den överlämnades sedermera till pensionskommittén. Jag vill betona att det är värdefullt att vi får fram en sådan här undersökning för att med den som utgångspunkt bedöma det rätta sättet att värdesäkra pensioner och pensionstillskott och trygga villkoren för pensionärerna. Då frågan nu har hänskjutits till pensionskommittén, som redan sedan en tid behandlar den, har syftet med vår motion till viss del uppnåtts. Jag hoppas att utredningsarbetet bedrivs snabbt, och utskottet har också understrukit önskvärdheten därav. Mot den bakgrunden har jag nöjt mig med att foga ett särskilt yttrande vid betänkandet. Frågan om deltidsarbete för äldre hänger samman med reformen om den rörliga pensionsåldern, som träder i kraft den 1 juli i år. Om reformen skall få det rätta innehållet är det angeläget att fler deltidsarbeten skapas. Det har också försports ett stort intresse från olika håll för delpension och deltidsarbete. Som herr Augustsson sade har man gått ut med information både i tidningar och på annat sätt för att rikta uppmärksamheten på reformen. I många branscher ser man positivt på möjligheten att ordna deltidsarbeten. Men reformen behöver naturligtvis en tid för att växa in i sitt mönster. Det är därför viktigt att de förhandlingar som pågår mellan arbetsmarknadens parter för att skapa deltidsarbeten leder till resultat. Å andra sidan är det inte bra om dessa förhandlingar drar ut på tiden. Jag vill därför uttala den förhoppningen att förhandlingarna snart skall leda dithän att det tillskapas deltidsarbeten, så att de som önskar ta ut delpension har möjlighet att få ett sådant. Vad jag i denna fråga sagt beträffande den allmänna arbetsmarknaden gäller i lika hög grad stat och kommun.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

Herr talman! Det var herr Augustsson som föranledde mig att komma igen när han sade att det var helt onödigt att vi hade avgivit en reservation i detta ärende. Dessutom vill herr Augustsson göra gällande att jag var ute i något speciellt syfte. Får jag säga till herr Augustsson att jag lever bland dessa människor vars talan jag för. Jag har pensionärerna omkring mig och jag känner deras problem. Får jag vidare säga till herr Augustsson och kammarens ledamöter att det för mig är en samvetssak att hävda folkpensionärernas rätt. Vi behöver inte misstänkliggöra varandra på sätt som här skett därför. Att vi skall börja föra en sådan diskussion därför att det är valår, tror jag att herr Augustsson inte bör tala med alltför stora bokstäver om. Detta med tanke på hur en del inom hans parti agerar — vi har redan sett skrämmande exempel. Vi har i denna fråga velat få fram ett material som kan bekräfta om det råder en eftersläpning med pensionerna som pensionärerna gör gällande. Vi vill i detta land — och här har centern varit pådrivare — ha en trygghetsoch jämlikhetspolitik som verkligen tillgodoser alla människors krav på social rättvisa. Sådana här påståenden om att våra propåer är onödiga fick vi höra även under 1960-talet när vi krävde att standardtillägg varje år skulle utgå till pensionärer för att ge kompensation för prisstegringarna och motverka att pensionernas realvärde minskades. Det dröjde flera år innan vi vann gehör för dessa synpunkter. En annan fråga där centern varit pådrivare gäller sänkningen av den allmänna pensionsåldern. Vi har under hela 1960 och 1970-talen krävt en sådan sänkning. Den har ännu inte blivit verklighet, men der kommer att träda i kraft den 1 juli 1976. Varför har vi i centern fört denna envetna kamp just när det gäller pensionsfrågorna? Jo, helt enkelt därför att vi menar allvar med talet om att trygghetsoch jämlikhetspolitiken skall omfatta alla människor i detta land. Svårare är det inte heller att förstå vår reservation på denna punkt. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Val och stora bokstäver talar herr Carlsson i Vikmanshyttan om. Jag har inte tänkt på vare sig valet eller någonting annat i det här sammanhanget när jag talar om en onödig reservation. Jag stöder mig i stället mera på vad Pensionärernas riksorganisation själv säger om dessa propåer om speciellt index för pensionärer. De är inte övertygade om att det skulle vara någonting som skulle förbättra deras situation om man fick fram ett speciellt index för pensionärer. Det finns ändå vissa saker i fråga om kapitalvaror som visar — om vi nu skall gå på det nya indexet — att det inte skulle bli till fördel för pensionärerna. Jag vill citera ett stycke från PRO:s sekreterare där han just skriver om dessa motioner: ”Från pensionärshåll kan det ifrågasättas vad som kan bli följden av en sådan undersökning. PRO har krävt att värdebeständigheten skall ge ett verkligt skydd men hur skall konsumtionsmönstret fastställas? Betraktar motionärerna pensionärerna som en så homogen grupp att ett gemensamt konsumtionsmönster kan fastställas? Är det lika för den, som är 60-65, och den, som är 80-85 år? Om nu konsumtionsmönstret kostnadsmässigt negativt påverkas av de äldre pensionärernas konsumtionsbehov, kommer då en sådan undersökning att kunna leda till att de yngre får sitt fastlagt efter detta?” Jag skall inte trötta kammaren med att läsa allt detta, men jag slutar med att citera vad han säger på slutet: ”Sannolikt vill motionärerna väl, men felet med tanken är väl att den inte är genomtänkt. Pensionärerna har i varje fall anledning kräva litet mera besked om vad man syftar till och vad en sådan undersökning kan leda till, innan man applåderar framställningen.” Här är alltså frågan vart man vill komma med en sådan här utredning. Vi bland pensionärerna är inte så begeistrade över detta som herr Carlsson i Vikmanshyttan tycks vara. Nu säger herr Carlsson att han lever bland dessa människor. Vem lever inte bland unga och gamla människor? Det gör vi väl allihop utan att vi talar om att vi lever bland en viss grupp människor precis som om dessa människor vore en speciell grupp i samhället. Det är de naturligtvis inte. Det är fråga om vanliga människor med konsumtionsmönster och vanor som inte avviker så förfärligt mycket från vad herr Carlsson och jag har för oss i det dagliga livet.
Herr talman! Jag påvisade tre områden som påverkade pensionärernas konsumtionsmönster och deras levnadskostnader. Jag skall inte upprepa den delen av mitt anförande.

Jag tror, herr Augustsson, att det finns anledning att se över de här frågorna på sätt som jag anfört.
Herr talman! Vi skall tala om samma sak här. Det gäller ju här konsumtionsmönstret i och för sig. Eftersläpningen som herr Carlsson talar om gäller ju om prisökningen skall ge utslag med två eller en eller tre enheter. Det är tre enheter nu. Pensionärernas krav på att de skall få ett utslag vid två enheter är ju ett krav som i och för sig är berättigat, men det hör inte hemma i den här diskussionen.
Herr talman! Det är tydligt att vi talar förbi varandra. Jag redovisade orsakerna till förändringarna. Man har konstaterat en eftersläpning här. Det är denna eftersläpning som man måste rätta till. Det finns alltså en rad faktorer med i bilden här att ta hänsyn till.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar berör lagstiftningsfrågor av stor betydelse för vårt lands säkerhet. Det gäller nämligen spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet, ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, samhällsfarlig ryktesspridning, beljugande av myndighet och tagande av utländskt understöd. Det är, som jag sade, fråga om för vårt lands säkerhet vitala bestämmelser. Den utredning som ligger till grund för propositionen har anförtrotts en enmansutredare. Utredningen tillsattes f. ö. med, jag vet inte om jag skall säga föredömlig snabbhet, men i varje fall med den snabbhet som ibland karakteriserar justitiedepartementet när det gäller en viss typ av frågor, och den tillsattes just den dag då domen föll i den s.k. IB affären. Enligt utskottsmajoritetens mening borde den här utredningen ha haft en parlamentarisk förankring. Det är också ganska anmärkningsvärt att departementschefen inte ens skickade propositionen till lagrådet för sedvanlig granskning. En särskild komplikation när det gäller justitieutskottets bedömning av de här frågorna är att de har behandlats av två olika utredningar, som lett till två parallella propositioner — den ena behandlas i konstitutionsutskottet och den andra i justitieutskottet. I den ena delen av utredningsmaterialet finns i de här hänseendena ingen motivering, utan motiveringen återfinns enbart i de avsnitt som justitieutskottet har haft att behandla. Mot bakgrund av det här lagstiftningsärendets komplicerade natur och med utgångspunkt i den delvis mycket kritiska remissopinionen, i viss mån också med hänsyn till de motionsyrkanden som framförts, beslöt utskottets majoritet att skicka ärendet till lagrådet för yttrande. Lagrådets yttrande är fogat till betänkandet. Det har enligt min mening gett en värdefull belysning av ärendet och underlättat våra ställningstaganden. När det först gäller spioneribrottet står ett enigt justitieutskott bakom propositionens förslag att man i 19 kap. 5§ brottsbalken enbart skall behandla spioneribrott som är begångna med direkt uppsåt och att sådana gärningar som är begångna med indirekt eller eventuellt uppsåt skall föras till 7 §. I propositionen sägs att 7 §, som behandlar obehörig befattning med hemlig uppgift därmed kommer att i viss utsträckning begränsa det nuvarande spioneribrottet genom att gärningar, som inte omfattar hemlig uppgift men som begås med indirekt eller eventuellt uppsåt, kommer att bli straffria. Det gäller både normalbrottet och det grova brottet. Nu säger departementschefen att man i och för sig skulle kunna överväga att låta de här förfarandena omfattas av straffansvar, men med hänsyn till att det skulle leda till en lagtekniskt något mer komplicerad lösning avstår departementschefen från att infoga dem under 7 §. Som ytterligare skäl anför han att det här torde gälla i stor utsträckning osannolika fall, varför man kan bortse från dem i praktiken. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida dessa fall verkligen är så osannolika, för det saknas både i utredningen och i propositionen en exemplifiering av vilka fall man skulle kunna tänka sig. Lagrådet går in på den här problematiken och nämner som typfall att en utomstående får kännedom om en uppgift, som objektivt sett är hemlig. Lagrådet nämner några exempel, som jag tycker är värda att notera. Man säger att det mycket väl kan tänkas att städpersonal i en papperskorg i ett tjänsterum hittar handlingar, kanhända handskrivna manuskript, som saknar hemligstämpel och som innehåller intressanta uppgifter. Liknande handlingar kan exempelvis finnas i en portfölj, glömd på ett tåg eller i en taxi. En besökare kan komma in tillfälligtvis i ett tomt tjänsterum, där hemliga handlingar ligger uppslagna. En radioamatör kanske finner en radiofrekvens, som utnyttjas för militär radiokommunikation. Någon uppmärksammar att vetenskapsmän med viss specialiserad inriktning gör täta besök hos försvarets forskningsanstalt. I ett utrikespolitiskt spänt läge i förhållande till viss stat igenkänns en annan med Sverige sympatiserande stats politiska eller militära ledare på besök här för icke offentliggjorda överläggningar med svenska myndigheter. De exempel som lagrådet nämner tycker jag är värda att något fundera över. Det kanhända inte är den nämnda städerskan som är riskfaktorn, men det kan vara den hon eventuellt lämnar dessa handlingar till som sedan i sin tur kan missbruka kunskapen om innehållet. Till detta kommer att lagstiftaren endast i undantagsfall förutsatt att vederbörande skall anses ha begripit att uppgiften är hemlig. I förarbetena till den nuvarande 7 § ställs det höga krav på insikt om att en uppgift är hemlig. Även mot denna bakgrund får man klart för sig att det område, som f.n. betecknas som spioneri men som om propositionens förslag går igenom kommer att bli helt straffritt, utvidgas i inte obetydlig utsträckning. Vi som företräder centerpartiet och moderaterna i utskottet har därför i enlighet med vad justitiekanslern och lagrådet tänkt sig föreslagit att man borde byta ut begreppet ”hemlig uppgift” mot ”uppgift av betydelse för rikets säkerhet”. I och för sig skulle man kunna överväga skrivningen ”av synnerlig betydelse för rikets säkerhet”, men vi menar att ett sådant förfarande skulle strida mot den lagstiftningsteknik där rekvisiten vanligen anges i gärningsbeskrivningen och inte i brottsbenämningen. Dessutom finns det anledning erinra om att stadgandet uttryckligen hänvisar till spioneristadgandet. I spioneristadgandet anges ju att uppgifterna skall röra försvarsverk, vapen, förråd, import, export eller förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet. Det är således fråga om en synnerligen allvarlig brottslighet, och vi reservanter ställer oss frågan om det verkligen är rimligt att vissa gärningar, som f. n. bedöms som spioneri eller grovt spioneri, i fortsättningen avkriminaliseras så att de i fortsättningen blir helt straffria. Det kan inte vara ett samhällsintresse att gärningar av den typen blir helt avkriminaliserade. Vi får inte heller glömma att sådana straffstadganden troligen har en betydande preventiv effekt. Förslaget att i 7 § införa ett särskilt stadgande för grova brott har utskottet i sin helhet inte någonting att invända mot men centerpartisterna och moderaterna i utskottet anser liksom lagrådet att ett sådant stadgande bör tas in under samma paragraf som normalbrottet, vilket överensstämmer med den vanliga lagstiftningstekniken. Utskottet har diskuterat det förslag som bl.a. rikspolisstyrelsen har fört fram — och samtliga de motioner som har väckts i ärendet — att det borde företas en översyn och en modernisering av spioneribrottet. Man tror sig veta att spioneriverksamheten numera i betydande utsträckning inriktas på politiska och ekonomiska förhållanden. Fallet Guillaume i Västtyskland är ju ett exempel på detta, och det är säkert inte det enda. Vi är i utskottet överens om att en sådan översyn bör äga rum. Till utskottsbetänkandet är fogad en reservation av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet, men reservanternas förslag skiljer sig inte mycket från utskottsmajoritetens, utan väl endast däri, att reservationen kanske inte så tydligt talar om en utredning utan mer om nya överväganden och en översyn och inte heller särskilt nämner att utredningen skall ske under parlementarisk medverkan. I 19 kap. 98 upptas förfaranden som gäller olovlig underrättelseverksamhet. Propositionen föreslår att de förfarandena skall vara straffbara endast om gärningarna begås med direkt uppsåt. Det betyder att om någon ägnar sig åt olovlig underrättelseverksamhet men endast har ett indirekt eller ett eventuellt uppsåt, så inträder straffrihet. Det finns två skäl i propositionen för detta förslag. Det första skälet är att man inte rimligen bör ha ett annat uppsåtsbegrepp när det gäller olovlig underrättelseverksamhet än man föreslår när det gäller spioneri. Det andra skälet är att sådana fall inte har varit aktuella i de domar som hittills har meddelats.

Vi har fäst oss vid att justitiekanslern under remissbehandlingen påpekat att det här gäller förhållanden av militär natur eller andra förhållanden, vilkas uppenbarande kan medföra men för främmande makts säkerhet. Det är alltså särskilt känsliga förhållanden, och inte samhällsförhållanden i allmänhet, som en fri offentlig debatt odiskutabelt måste kunna avhandla. Även överbefälhavaren har varit inne på de här frågorna och understrukit den fara som straffrihet i dessa hänseenden kan innebära när det gäller förvecklingar med främmande makt. Därtill understryker han att en sådan verksamhet ganska lätt kan läggas om till spioneri mot Sverige. Det kan, som vi reservanter ser det, inte gärna vara något samhällsintresse att sådana förfaranden skall bli helt straffria, vilket blir följden om regeringens förslag godtas. Det skulle exempelvis kunna leda till att Stockholm blir en spionericentral, där olika agenter från främmande länder — och kanske från vårt land — vet att de kan ägna sig åt olovlig underrättelseverksamhet utan att behöva riskera att lagföras eller dömas för detta. Jag tror inte vi skall underskatta de faror som en sådan avkriminalisering kan innebära också ur den synpunkten för vårt lands ställning internationellt sett i de här sammanhangen. En detalj som jag vill nämna är flyktingspionage. Departementschefen hade föreslagit att det skulle införas en ny beteckning, olovligt anskaffande av personuppgifter. Men av olika skäl har utskottet i enighet stannat för att en sådan beteckning inte är särskilt lämplig. Vi har därför föreslagit att stadgandet bibehålls i sin nuvarande utformning. Detta betyder också —- det vill jag gärna framhålla — att den konstruktion som utskottet föreslår kommer att leda till att åtals förordnande av regeringen bibehålls i de här frågorna, något som enligt propositionens förslag skulle ha bortfallit. Det kan ändå ha ett visst värde att regeringen får bedöma om åtal skall väckas eller inte i den här typen av känsliga ärenden. Därefter kommer jag, herr talman, över till en grupp bestämmelser som skall utgöra skydd för samhället mot falska rykten och andra osanna påståenden av betydelse för rikets säkerhet. Det gäller ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, samhällsfarlig ryktesspridning, beljugande av myndighet och tagande av utländskt understöd. I propositionen föreslås att samtliga dessa bestämmelser skall upphävas. Dock sägs att ryktesspridning till fara för rikets säkerhet bör vara straffbelagd under beredskapstillstånd och krig och införas under krigsartiklarna i 22a§. Departementschefen framhåller att den här typen av gärningar kan innebära en samhällsfara, men hans remedium är att detta bör kunna bemötas genom information och upplysning. Utskottsmajoriteten understryker att den föreslagna avkriminaliseringen av ryktesspridning och beljugande av myndighet tillsammans med upphävandet av bestämmelsen om tagande av utländskt understöd straffrättsligt sett skulle lämna fältet fritt för fftämmande makt att finansiera en kampanj för spridande av falska uppgifter i syfte att undergräva förtroendet för de högsta statsorganen. Vi förordar att en utredning tillsätts för att se över denna typ av stadganden. Det finns — menar vi i utskottsmajoriteten — anledning att göra vissa justeringar av dessa paragrafer. Centerpartister och moderater anser att bestämmelserna i avvaktan på resultatet av denna utredning bör kvarstå i oförändrat skick. Utskottsmajoriteten anser att bestämmelsen om tagande av utländskt understöd bör kvarstå i avvaktan på resultatet av den nämnda utredningen. Utskottsmajoriteten anser vidare att avkriminaliseringen av tagande av utländskt understöd väsentligt skulle öka möjligheterna att förvärva medarbetare inom Sverige för sådan här verksamhet eftersom dessa inte skulle riskera att bli lagförda för sådana gärningar. Och det kommer att bli betydligt lättare att hemlighålla utländskt understöd när det inte längre blir en uppgift för polis och åklagarmyndighet att söka beivra dessa gärningar. Vi understryker att det är väsentligt ur normbildningssynpunkt att detta lagstadgande finns kvar. Jag kan inte tänka mig att riksdagen egentligen tycker att det skulle vara tilltalande om en främmande makt kommer på tanken att med stora belopp finansiera något politiskt parti i det här landet för att försöka kasta över ända det demokratiska styrelseskick som vi har. Hur skulle det se ut om Kadaffi — för att ta ett exempel på personer som har mycket pengar att röra sig med — skulle försöka infiltrera vårt land med utländska pengar? Skulle det vara särskilt tilltalande? Och är det lämpligt att sådant kan genomföras straffritt? Men jag vill understryka att den nuvarande bestämmelsen om tagande av utländskt understöd säkert har en alltför vidsträckt omfattning. Vi har den uppfattningen att en utredning bör komma till stånd för att söka få fram en stramare bestämmelse, som inte kan leda till icke önskade resultat. Under tiden skall, tänker vi oss, regeringen besluta i åtalsfrågan. Det kanske också finns anledning att framhålla att när det gäller ryktesspridning till fara för rikets säkerhet är det inte en så knivskarp gräns mellan krigsoch beredskapstillstånd och vanligt fredstillstånd. Det finns ett gränsskikt mellan beredskapstillstånd och fred som man kanske lätt förbiser. Det är otillfredsställande att i ett land som vårt acceptera att någon grupp kan ägna sig åt systematiska och välorganiserade kampanjer med uppenbart politiska syften — och som framför allt kan innebära stora risktaganden i politiskt oroliga tider. Nu säger utredningsmannen med instämmande av departementschefen att sådan här ryktesspridning kan man normalt komma åt genom information. Utredningsmannen säger t.o.m. att det får anses vara en plikt för berörda myndigheter att på lämpligt sätt bemöta osanna rykten och påståenden. När jag tänker närmare efter, tycker jag att detta uttalande verkligen förefaller ytterst litet genomtänkt. Det finns ju många myndigheter som har uppgifter av sådan natur att de omgärdas med sekretessbestämmelser. Det gäller t.ex. militära och polisiära myndigheter, och det kan gälla både regering och riksdag. Domstolarna har ju också en särställning i dessa hänseenden. Sekretesshänsyn som dessa myndigheter måste ålägga sig försämrar möjligheterna för dem att ge den upplysning och den information som departementschefen här tänker sig. Detta gäller även — det vill jag också understryka — uppsåtligen osanna uppgifter av den art som, enligt vad departementschefen själv säger, kan medföra allvarliga skadeverkningar. Ingen kan väl egentligen på fullt allvar säga att sådana uppsåtligen osanna uppgifter får anses utgöra ett omistligt inslag i samhällsdebatten. Därför, herr talman, har vi reservanter — centerpartister och moderater i utskottet — ansett att det är obetänksamt att nu ta bort dessa bestämmelser i avvaktan på den utredning som vi förordar. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5 och 7, och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den här propositionen handlar om ändring i brottsbalken, och det låter kanske ganska oskyldigt. Men ändringarna avser så allvarliga frågor som brott mot rikets säkerhet. Ser man närmare på innehållet i propositionen, konstaterar man att bakgrunden till förslaget ligger långt tillbaka i tiden. Propositionen bygger på den revision av brottsbalkens regler för brott mot staten och allmänheten som gjordes 1948. Under senare år har händelser inträffat som föranlett departementschefen att åter aktualisera en översyn av brottsbalken på det här området. I början av 1974 uppdrog justitieministern åt en särskild utredningsman att som sakkunnig företa en översyn av brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet. Av direktiven för den enmansutredningen framgår att kravet på uppsåt när det gäller rekvisitet ”att gå främmande makt till handa” vid 1948 års revision fick en vidare innebörd än det tidigare hade haft. För spioneri och grovt spioneri kan därför enligt nu gällande rätt dömas, bara gärningsmannen haft någon form av uppsåt att gå främmande makt till handa, dvs. inte bara direkt uppsåt utan också indirekt eller eventuellt uppsåt. Jag delar utredningsmannens och departementschefens uppfattning, att det för spioneri och grovt spioneri i detta hänseende inte skall krävas mer än direkt uppsåt. Begreppet spioneri uppfattas nog mycket riktigt av allmänheten som värdeladdat. Man utgår från att den som begått ett sådant brott verkligen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott, för vilket det skall finnas stränga regler. Så långt är jag klart för en revision av de här bestämmelserna i samma riktning som förslaget i propositionen. Vissa följdändringar liksom vissa andra ändringsförslag i brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet står jag däremot litet tveksam till. Det är nämligen svårt att förutse alla konsekvenser av de här lagändringarna. Flera av remissinstanserna har också ställt sig tveksamma till lämpligheten av att vissa av de föreslagna förändringarna vidtas nu. Utan att för den skull kritisera utredningen, som ligger till grund för den här propositionen, eller departementschefens motivuttalanden, så har vi i centerpartiet ifrågasatt om underlaget för ändringarna är av sådan art, att det klart kan påvisas att de fördelar som kan uppnås är större än de risker för rikets säkerhet och annat som kan bli följden om propositionen i dess helhet genomförs. Det har inte heller givits tillräcklig tid för en grundlig realbehandling inom riksdagsgrupperna, även om det ändå nu kan tyckas att så har varit fallet. Mycket material har ju kommit fram. Det kom omkring 40 propositioner till riksdagen vid påsktiden, och bland dem var också den här. Den omfattar många besvärliga och svåra frågor — inte bara för riksdagsledamöter utan även för jurister, vilket har omvittnats — och kräver därför mycken tid för behandling. Även om inte alla propositionerna kommer att behandlas under detta riksmöte, så måste dock de flesta behandlas och konkurrera om den tid som i så begränsad omfattning står till förfogande. Med hänsyn till de här omständigheterna bedömde vi från centerpartiets sida situationen under motionstiden så, att vi inte i nuläget var beredda att acceptera en förändring av gällande rätt som föreslogs i propositionen. Vi ansåg att en eventuell förändring av de här bestämmelserna måste föregås av allsidiga och genomgripande överväganden, omfattande hela det berörda problemområdet. En sådan utredning borde då också ske i parlamentarisk form. Under utskottsbehandlingen frångick vi vårt ursprungliga avslagsyrkande, eftersom propositionen 204 också måste behandlas. Det gällde ju sådana grundlagsändringar i tryckfrihetsförordningen, där straffstadgandena återfinns i brottsbalkens regler om brott mot rikets säkerhet. Eftersom utredningen om spioneribrottet m.m. inte var parlamentariskt underbyggd och de här frågorna om rikets säkerhet är så väsentliga för landet krävde vi i stället att propositionen omedelbart skulle underställas lagrådets prövning som en garanti för oss som inte varit med om utredningen att lagändringen blev konsekvent och riktig från början. Vid sidan av de meningsskiljaktigheter som i detta ärende kommit fram i några av sakfrågorna har det också i det här avseendet förts fram olika meningar om utskottets åtgärd att skaffa yttrande från lagrådet och jag skall passa på att säga något om detta. I den nya regeringsformen 8 kap. 18§, där grundbestämmelsen om lagrådet finns, föreskrivs också att riksdagsutskott får inhämta yttrande från lagrådet. Där hänvisas till närmare bestämmelser i riksdagsordningen. Enligt 4 kap. 10 § riksdagsordningen gäller att utskott skall inhämta yttrande om minst en tredjedel av utskottsledamöterna begär det. Utskottets majoritet kan förhindra en remiss om majoriteten anser att det dröjsmål som följer med remissen skulle leda till avsevärt men. Rent formellt har alltså utskottets majoritet i detta ärende använt en grundlagsfäst möjlighet att inhämta lagrådets yttrande. Bakom denna möjlighet ligger bl.a. tanken att riksdagen enligt den nya grundlagen ensam är lagstiftare. Det har därför inte ansetts riktigt att enbart regeringen skall få avgöra i vilka fall lagrådet skall höras. Även om det nu varit första gången som denna möjlighet kommit till användning i praktiken skall man inte överdriva eller göra sensation av det inträffade, eftersom det är förutsett som ett led i lagstiftningsarbetet till följd av den nya grundlagens syn på lagstiftningen. Man frågar sig då vilka skäl utskottet hade för sin remiss. Ja, ett skäl är att det här gäller allmän kriminallag, som tillhör det tidigare — före 1971 — obligatoriska området för lagrådsgranskning. Det är här bl.a. fråga om centrala straffrättsliga bestämmelser i brottsbalkens kapitel om brotten mot riket säkerhet. Ett annat skäl som jag inledningsvis nämnde — och det har för vår del vägt mycket tungt — är att förarbetena till förslagen i propositionen varit anmärkningsvärt tunna med tanke på de viktiga bestämmelser det här gäller. Jag behöver inte nu gå närmare in på dessa förarbeten. Jag kan bara hänvisa till att bristerna i detta hänseende utgjort ett av huvudskälen i centermotionen 2445, när vi yrkade avslag på hela propositionen. Jag kan också hänvisa till att hela utskottet i sin skrivning på s. 9 ställer sig bakom tanken att det hade varit lämpligt om de nu aktuella ändringarna i brottsbalken och deras återverkningar på tryckfrihetsförordningen hade föregåtts av allsidiga och genomgripande överväganden i en parlamentariskt förankrad utredning. I själva verket tror jag inte att någon på allvar vill ifrågasätta värdet av lagrådsgranskningen, eftersom den utgör en garanti för rättssäkerhetsintressen och för enhetlighet, konsekvens och klarhet i rättssystemet. Som departementschefen i samband med den nya grundlagen uttalade är lagrådets verksamhet otvivelaktigt värdefull som ett led i arbetet på att få fram fullgoda lagstiftningsprodukter. Jag anser det inte vara på sin plats att i detta sammanhang diskutera lagrådets ställning och funktion i frågor som kan vara aktuella när det gäller ordningen för lagstiftningen i andra fall än sådana som det här gäller. Jag vill bara understryka att lagrådets yttrande är en sak och lagstiftarens — alltså vi politikers — ställningstagande här i riksdagen är en annan sak. Vid vårt ställningstagande är det självklart att man mot varandra väger alla olika synpunkter som kommit fram i ärendet. Även om lagrådets uttalanden är grundade på den största sakkunskap och överblick över regelsystemen är det ändå så att lagstiftaren självfallet fattar sina beslut efter sina egna överväganden. I detta ärende har ju inte heller alla lagrådets synpunkter fått gehör hos lagstiftaren. Jag tror ändå att jag måste ytterligare utveckla bakgrunden till att lagrådet hördes. Här gäller det alltså en straffrättslig lagstiftning av stor betydelse för rikets säkerhet. I vissa delar inverkar de föreslagna ändringarna i brottsbalken på tryckfrihetsförordningen. Detta samband utvecklas i propositionen. Det har lett till att visst samråd ägt rum mellan massmedieutredningen och den särskilde utredningsmannen, som utarbetat det betänkande som ligger till grund för propositionen. Av massmedieutredningens eget betänkande framgår att man i den utredningen inte gjort några närmare överväganden beträffande brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen. Man har bara beaktat vad den särskilde utredningsmannen föreslår, dvs. den avkriminalisering som vi nu behandlar. På samma sätt är det med propositionen 204, som behandlas i konstitutionsutskottets strax aktuella betänkande nr 54. De däri föreslagna ändringarna i tryckfrihetsförordningen i fråga om meddelarskyddet rörande brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift liksom avkriminaliseringen i brottskatalogen ses i den propositionen som en ren följd av förslagen i den proposition som justitieutskottet behandlar. Helt naturligt görs det inte i propositionen 204 några mera detaljerade analyser av innebörden av förslagen. Jag säger helt naturligt, eftersom det är fråga om straffrättsliga överväganden, och det i första hand tillkommar justitieutskottet att göra de straffrättsliga bedömningarna. När det då inte heller i förarbetena till de förslag som justitieutskottet haft att behandla skett någon genomträngande analys i parlamentariskt förankrade former har det för oss framstått som så betänkligt att vi — som jag redan sagt — har motionerat om avslag på propositionen. Och samma skäl ledde oss till uppfattningen att lagrådet borde höras, så att bristerna i någon mån kunde avhjälpas. Med tanke på det samband som råder mellan brottsbalken och tryckfrihetsförordningen i detta ärende hade det självfallet varit lyckligast om mera inträngande överväganden hade kunnat ske. Det är tydligen främst tidsnöden som hindrat detta. För tryckfrihetens del är ju detta grundlag och då måste riksdagsval ligga mellan besluten. Riksdagen har alltså ställts i ett läge, då det under svår tidspress gällt att få fram en strafflagstiftning, som har vissa återverkningar på tryckfrihetsförordningen. Den tidsnöden är inte något skäl, tycker vi, för justitieutskottet att göra avkall på den noggrannhet som normalt krävs vid strafflagstiftning. Och för utskottet har det gällt att få fram en ur allmänna straffrättsliga synpunkter acceptabel produkt. De tryckfrihetsrättsliga aspekterna åligger det sedan konstitutionsutskottet att beakta. Herr talman! När det gäller delfrågorna i propositionen vill jag åberopa vad jag sade inledningsvis om behovet av en parlamentariskt förankrad utredning om de nu aktuella ändringarna i brottsbalken och deras återverkningar på tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Jag skall inte gå närmare in på detta, eftersom det råder enighet om utredningsyrkandet, även om motiven för det går något isär. Massmedieutredningen har inte heller ägnat brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen någon närmare granskning, eftersom utredningen endast beaktat vad enmansutredningen föreslagit. Därför har dess överväganden beträffande brottskatalogen i den nya grundlagen en avsevärt begränsad räckvidd, enligt vad utredningen själv säger i sitt betänkande. Det finns alltså anledning att se över den här frågan ytterligare. Jag vill också understryka den totala enigheten inom utskottet om att det ur subjektiv synpunkt skall räcka med direkt uppsåt för fällande dom beträffande spioneribrott enligt 19:5 och 6 i brottsbalken. Detta är utförligt redovisat i betänkandet och är ett klart tillstyrkande till oppositionens förslag. Meningarna har däremot gått isär beträffande brottet obehörig och grov obehörig befattning med hemlig uppgift, dvs. spioneribrott utan direkt uppsåt men med indirekt eller eventuellt uppsåt. Hemliga uppgifter skall i fortsättningen enligt förslaget gå in under den brottsrubriceringen, men inte öppna uppgifter av sådan allvarlig natur som sägs i spioneriparagrafen och som lämnas med visst uppsåt att gynna främmande makt. Det är således inte fråga om vilka uppgifter som helst utan uppgifter som berör försvarsverk, vapen, förråd etc. och som, om de röjs, är till allvarligt men för rikets säkerhet, och som i dag enligt gällande rätt bedöms som spioneri eller grovt spioneri. Sådana handlingar är vi reservanter inte nu beredda att utan vidare avkriminalisera. Vi är ändå beredda att begränsa rekvisiten att gälla enbart allvarlig brottslighet — dvs. uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Avgörande av om de grova fallen i 19:7 brottsbalken skall anses vara grova brott skall ske efter samma bedömningsgrunder som i fråga om grovt spioneri. Det skall följaktligen särskilt beaktas om gärningen var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse, eller om den brottslige röjde vad som på grund av tjänst betrotts honom. Här kommer man också i kontakt med tryckfrihetsförordningens bestämmelser om meddelarskyddet vid bl.a. spioneri och grovt spioneri. Här bryts meddelarskyddet även för enkelt spioneri, som kan ha avsett icke hemliga uppgifter, där röjandet kan ha medfört ett relativt litet men för rikets säkerhet. Straffet kan här stanna vid en månads fängelse. Re servanternas förslag innebär, att meddelarskyddet också skall brytas för sådana grova förfaranden som även med indirekt eller eventuellt uppsåt jämställs med spioneri eller grovt spioneri och som teoretiskt i dag kan bestraffas med fängelse på livstid, även om det skulle vara mycket ovanligt.

Är det sådana gärningar och gärningsmän som man från utskottsmajoritetens sida vill skydda genom att inte godta den tekniska omarbetningen av bestämmelserna om obehörig befattning med hemlig uppgift, som reservanterna föreslagit? Man kan inte med någon större övertygelse eller trovärdighet hävda, att den av oss föreslagna lösningen skulle leda till sådan inskränkning av meddelarskyddet att det skulle vara till men för tryckfriheten, i varje fall inte mera än vad som ändå kommer att bli fallet t.ex. när det gäller enkelt spioneri. Herr talman! Det här är fråga om ganska svåra ställningstaganden, och det är inte lätt att med ett kort inlägg klara debatten. Jag vill därför i allt väsentligt hänvisa till utskottsbetänkandet i övrigt. Bara några ord om reservation nr 7. Den gäller upphävandet av 16 kap. 6 §, 17 kap. 6 § och 19 kap. 8§ brottsbalken, som alla gäller ryktesspridning m.m. Utskottsmajoriteten vill här att en utredning skall göras om de här bestämmelserna skall finnas kvar eller inte i brottsbalken. Det är möjligt att en sådan utredning kan komma fram till att de här reglerna skall utgå ur den. Men många frågetecken finns, som jag redan förut har sagt. Även om det inte är så farligt att man ljuger litet på samhället, måste man ändå ha klart för sig att de brott det här gäller omfattar uppsåtligt framförande av-osanna uppgifter, som kan medföra allvarliga skadeverkningar för samhället. Och är intresset bakom de här straffstadgandena tillfredsställande tillgodosett utan strafflagstiftningens skydd?

Herr talman! Av flera skäl hör brottsbalkens kap. 19 om brott mot rikets säkerhet till de straffrättsbestämmelser som relativt sällan tillämpas. När det gäller spioneribrotten ligger det i sakens natur och brottens karaktär att de sällan uppdagas. Då så sker, väcker de naturligen stor uppmärksamhet och ett stort känsloengagemang. Den starka reaktionen utgår säkerligen från den allmänna uppfattningen att spioneribrotten avser direkt åsyftat tillhandahållande av uppgifter till men för vårt lands säkerhet. Det var därför för en bred folkopinion svårförståeligt när det uppenbarades att gällande rätt kan innebära att ett obehörigt uppgiftslämnande även utan direkt spioneriuppsåt kan bedömas som spioneri. Genom den föreslagna nya bestämmelsen om spioneri, s.k. enkelt spioneri, begränsas brottet till att avse endast handlingar i direkt syfte att gå främmande makt till handa. För egen del ser jag med tillfredsställelse på den klara differentiering av uppsåtsrekvisitet som förslaget ger uttryck för. Fall av indirekt eller eventuellt uppsåt hänförs till ett subsidiärt brott, i detta fall med benämningen obehörig befattning med hemlig uppgift. Och det är bra. Kanske går vi också, herr talman, mer och mer mot ett system, vilket endast i undantagsfall relaterar straffbarheten till indirekt eller eventuellt uppsåt och som är mera inriktat på straffbarhet vid grov vårdslöshet och oaktsamhet. Möjligen skulle för den breda allmänheten ett sådant system framstå som mera förståeligt och kanske också mera i linje med det allmänna rättsmedvetandet än tillämpningen av vår nuvarande ganska sofistikerade uppsåtsdoktrin. Och nog kan skillnaden vara hårfin mellan ett eventuellt uppsåt till brott och en medveten oaktsamhet som leder till samma brott. Det är emellertid inte bara det subjektiva rekvisitet vid spioneribrottet som ger anledning till tolkningsproblem f.n. Till det svårfångade hör också att 19 kap. brottsbalken behandlar skyddsobjekt och skyddsområde som delvis, om än till ringa del, motiverar en kriminalisering av gärningar straffbelagda i andra brottsbalksavsnitt. Bl. a. är så förhållandet med samhällsfarlig ryktesspridning i 16 kap. och brott mot allmän ordning och beljugande av myndighet i 17 kap. om brott mot allmän verksamhet. Tagna tillsammans med brottet tagande av utländskt understöd i 19 kap. 13 § utgör de en samling brott som sällan eller aldrig någonsin aktualiseras för åtal, men likafullt kan tänkas ha viss betydelse i det straffrättsliga skyddet av rikets säkerhet. Samtidigt är, måste vi alla hålla med om, dessa lagrum så pass vaga i utformningen och till sina tillämpningsområden så obestämda att en genomgripande reformering är av nöden. Härtill kommer att en alltför vid tillämpning av vissa av de nämnda brotten kan medföra betänkliga konsekvenser för det tryckfrihetsrättsliga meddelarskyddet och därmed också för den fria debatten. Men det är inte bara av behovet påkallat att reformera delar av den lagstiftning vi har till skydd för rikets säkerhet. Vissa internationellt mycket uppmärksammade nya former av spioneri, som fru Kristensson var inne på i sitt anförande, t.ex. det ekonomiska och politiska spionaget, kan inte utan vidare sägas vara intäckta och kriminaliserade enligt gällande svensk rätt. Den frågan måste verkligen närmare utredas. Även om det alltså rör sig om svårgripbara frågor, tycker jag att utskottsbetänkandet i dess slutgiltiga form väl fångat upp de möjligheter som står till buds för att förenkla lagstiftningen utan uppgivande av rimliga säkerhetskrav. Till betänkandet har fogats nio reservationer, varav fem från centerpartiet och moderaterna, fyra från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna och en av uteslutande socialdemokraterna. För reservationerna gäller, anser jag mig kunna påstå, att skillnaden i förhållande till den uppfattning som folkpartiet gett uttryck för i betänkandets samtliga majoritetsfall ofta mer återspeglar en gradskillnad än en i grunden väsentlig skillnad i sak, dvs. beträffande skyddsobjektet som sådant. I förhållande till coch m-reservationerna har vi måhända fäst något större avseende vid relationen brottsbalken-tryckfrihetsförordningen, dvs. till de tryckfrihetsrättsliga konsekvenserna, men jag vill samtidigt framhålla, herr talman, att vi inte bör överbetona den skillnaden. I förhållande till soch vpk-reservationerna vill vi mera bestämt följa upp dagens ställningstagande med viss utredning och översyn. Det är svårt att tro att de olika ståndpunkterna skiljer sig på något avgörande sätt från varandra då det gäller de olika förslagens konsekvenser med avseende på landets säkerhet, och beträffande relationen brottsbalken-tryckfrihetsförordningen ligger nog skillnaden mera på det psykologiska planet. Så till några punkter där jag övervägt att skriva särskilda yttranden, men där jag slutligen bestämde mig för att i stället framföra synpunkterna här i kammaren och för kammarens protokoll. Det gäller först det till det enkla spioneriet subsidiära brottet obehörig befattning med hemlig uppgift i vad det avser de förfaranden som sker med indirekt eller eventuellt uppsåt och som begränsas till hemliga förhållanden, jämfört med det enkla spioneribrottets gärningsbeskrivning som innehåller såväl hemliga som öppna förhållanden som här beskrivits närmare tidigare. I föreliggande förslag kommer ett lämnande av uppgifter som avser förhållande av öppen natur och som lämnas utan direkt uppsåt att gå främmande makt till handa att vara straffritt. Föredragande departementschefen har säkerligen rätt när han gör gällande att spionerihandlingar med avseende på helt öppna uppgifter som kan bli till men för rikets säkerhet torde vara så osannolika att man bör kunna bortse ifrån dem när det gäller kriminalisering. Möjligen skulle man kunna tänka sig den differentieringen att man i ett och samma lagrum skiljer på dels de handlingar med indirekt eller eventuellt uppsåt som tidigare varit att bedöma som spioneri och som avser även öppna uppgifter, dels all övrig obehörig befattning med uteslutande hemliga uppgifter. Men distinktionen förefaller mig väl konstlad, och gränsfallen skulle i så fall bli många. Lagrådet har en viss förståelse för den i propositionen gjorda bedömningen, men yppar ändock en viss tvekan som förstärks till ett mera bestämt tvivel då det gäller fall vid vilka en uppgifts hemliga natur är täckt av gärningsmannens uppsåt och i vilka fall vederbörande skulle kunna gå fri från ansvar. Han förstår, enkelt uttryckt, inte uppgiftens hemliga natur, eller i varje fall inte att uppgiften är hemlig i rättslig mening. Lagrådet nämner några exempel som, enligt min mening, f. ö. ganska oförskyllt och ryckta ur sitt sammanhang har virvlat omkring i några av våra dagstidningar. Men hänvisning till bl.a. de exempel som återgavs av utskottets ordförande i ett tidigare inlägg, t.ex. att en radioamatör finner en radiofrekvens som utnyttjas för militär radiokommunikation och ganska aningslöst släpper den uppgiften vidare, menar lagrådet att det inte är välbetänkt att det nuvarande kriminaliserade området krymps på det sätt som föreslås.

Herr talman! Jag måste säga att jag ganska aningslöst och mycket spontant kände sympati för det förslaget från lagrådet. Visserligen hade jag bland remissvaren funnit i varje fall en antydan om komplikation. Det gällde rikspolisstyrelsens yttrande i vilket betonas att det nya brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift borde bryta det s.k. meddelarskyddet i tryckfrihetsförordningen. I yttrandet hänvisades också till arbetet med den nya massmediegrundlagen och att till en samordning borde ske mellan brottsbalken och tryckfrihetsförordningen. Egendomligt nog behandlar inte lagrådet den här relationen, som under ärendets behandling i justitieutskottet blev mer och mer uppenbar för mig och nog också för andra. Som vi hörde herr Polstam utveckla har inte heller massmedieutredningen närmare analyserat frågan, utan endast godtagit det förslag som lades i den s.k. Sjöbergska utredningen om spioneribrottet som föregick regeringens förslag. Inte heller har detta spörsmål blivit närmare behandlat i propositionen 204 om grundlagsändring angående tryckfriheten som vi skall behandla senare här i dag. I detta ingenmansland som uppstått har jag tagit slutgiltigt avgörande intryck av den promemoria som massmedieutredningens ordförande justitierådet Romanus utarbetat med anledning av lagrådets yttrande. Den översändes till massmedieutredningens parlamentariska ledamöter, och jag förutsätter att det har varit kontakter mellan dem och motsvarande representanter i vårt utskott. I promemorian fastslås att det ligger åtskilligt i lagrådets förslag om man beaktar frågan enbart ur brottsbalkssynpunkt. Jag understryker det som herr Polstam här framfört på den punkten. Men som också justitierådet Romanus påpekar verkar lagrådet inte ha särskilt beaktat det behandlade brottet i den mån det avser gärningar som innefattar tryckfrihetsbrott eller brott av meddelare. Kan man verkligen helt avskilja sig från konsekvenser andra än sådana som är rent straffrättsliga? Det skulle föra för långt att återge den mycket intressanta och skarpa analys justitierådet Romanus gör av rättsområdet. Utifrån den synpunkten, som också fastslagits i utskottsbetänkandet och lagrådets förslag, att propositionen i och för sig inte innebär någon förändring i förhållande till gällande rätt, men att man under förarbetena varit i stor utsträckning överens om att spioneribestämmelserna f. n. är alltför omfattande och att det inte enbart är fråga om brottsbenämningen, utan att det också ligger sakliga överväganden bakom denna uppfattning, kommer emellertid Romanus fram till följande slutsats. Det torde kunna sägas, menar han, att lagrådets förslag till brottsbalken 19:7 innebär en från tryckfrihetssynpunkt väsentlig och — enligt hans mening — allvarlig utvidgning av det straffbara området jämfört med Sjöbergs och massmedieutredningens förslag, jämväl med förslaget i den proposition nr 174 som vi nu behandlar. Detta innebär alltså en motsvarande inskränkning av med delarskyddet. För egen del har jag mot denna bakgrund kommit fram till att skillnaden trots allt främst är teoretisk och att det således rör sig om ganska osannolika, fast i och för sig tänkbara fall. I den situationen tycker jag att det vore opsykologiskt att biträda en ordning som skulle kunna misstänkas för att medföra minskat meddelarskydd och ett snävare utrymme för en fri samhällsdebatt — detta så mycket mer som ett sådant ställningstagande enligt mitt förmenande inte behöver ske på bekostnad av det grundskydd som vi får för rikets säkerhet. I reservationen 2 behandlas frågan mycket utförligt utifrån den föreslagna regleringen i 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, innebärande att meddelarskyddet inte bara genombryts av s.k. enkelt spioneri, utan av brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Reservanterna gör gällande att lagrådsförslaget endast innebär en närmast teknisk jämkning av propositionens förslag, som inte innebär någon inskränkning av meddelarskyddet till men för tryckfriheten. Utifrån förhållandet att det nog rör sig om endast osannolika fall kan detta naturligtvis vara ett riktigt påstående statistiskt sett — men som nämnts —- knappast materiellt, principiellt eller psykologiskt. Det förhållande som anges av reservanterna att det enkla spioneriet, avseende t.ex. vissa öppna uppgifter, i de ringa fallen kan rendera endast en månads fängelse — dvs. straffminimum i en skala upp till sex års fängelse — och kan gälla ganska lindriga fall, kan knappast vara ett tillräckligt starkt argument för att man skall minska meddelarskyddet vid det subsidiära brottet. Med de vida strafflatituder vi har kan det naturligtvis hända att ett straff för det subsidiära brottet kan bli hårdare och längre än för primärbrottet. Det beror ju på omständigheterna i det enskilda fallet. Vidare kan naturligtvis en minimibestämmelse aldrig utan vidare tas till intäkt för rimligheten i ett system. Lagstiftarens syn på brottets svårighetsgrad reflekteras som bekant i första hand i det fixerade straffmaximum, inte i straffminimum. Vid spioneri är maximistraffet sex år och vid grov obehörig befattning med hemlig uppgift är det fyra år. Samtidigt hänvisar reservanterna till den andra ytterligheten, dvs. det otillfredsställande i att avslöjande av öppna uppgifter under former, som f.n. skulle bedömas som spioneri och teoretiskt kunna medföra livstids fängelse, skulle lämnas utanför det straffbara området på grund av straffrättsliga hänsynstaganden. Jag har verkligen svårt att tänka mig ett enda fall då avslöjandet av helt öppna uppgifter skulle kunna rendera ett livstidsstraff. Det förefaller mig helt otänkbart. Här tycker jag att reservanterna skjuter över målet, även om jag har stor förståelse för syftet. Självfallet kan inte heller en maximibestämmelse få styra valet av ett system. När det gäller frågan om bibehållande av stadgandet om tagande av utländskt understöd och den översyn som bör göras av detta stadgande, vill jag endast sätta ett frågetecken i kanten för argumentet i reservationen 6 att ”ett bibehållande av straffbudet kan innebära en inskränkning av Nr 142 yttrandefriheten”. Det förstår jag inte alls. Detta påstående måste nog Måndagen den någon av företrädarna för reservanterna utveckla närmare. Det slår mig 31 maj 1976 att det möjligen kan röra sig om förväxling med något annat brott, ex — SL empelvis beljugande av myndighet, men ”tagande av utländskt under Spioneribrottet stöd” kan väl aldrig på något sätt beröra frågor av tryckfrihetsrättslig m.m. art. I fråga om just brotten beljugande av myndighet och samhällsfarlig ryktesspridning delar jag uppfattningen i propositionen att de inte skall stå kvar i brottsbalken, i varje fall inte i nuvarande utformning. Vid dessa brott kan tryckfrihetsaspekterna verkligen komma in i bilden. Men man kan å andra sidan inte bortse från att lagrummen också täcker vissa förhållanden som mycket väl kan tänkas ingå i ett större brottskomplex med syfte att skada vårt lands säkerhet och oberoende. Utskottets ordförande, fru Kristensson, utvecklade detta närmare på ett helt relevant och riktigt sätt. Det är i det perspektivet motiverat att just sådana förhållanden uppmärksammas då man skall utreda de nya spioneriformerna. I detta sammanhang har jag övervägt om man under utredningstiden skulle låta de nuvarande lagrummen stå kvar och i stället biträda förslaget om en särskild åtalsregel, innebärande åtal endast efter regeringens förordnande, dvs. i yttersta undantagsfall. Möjligen skulle man kunna påstå att oavsett lösning hinner man måhända klara av utredningen i så pass god tid att förslag kan läggas för lagstiftning med ikraftträdande redan den 1 januari 1978, dvs. då det nu behandlade förslaget i sin helhet avses träda i kraft. Det är naturligtvis att hoppas att så sker. Skulle det emellertid inte gå — något hastverk får det ju inte bli tal om — menar jag att man utan någon beaktansvärd risk för rikets säkerhet under denna övergångstid kan avvara de nuvarande bestämmelserna. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag vill börja med att deklarera att vi från vänsterpartiet kommunisternas sida anser att den förändring i brottsbalken som föreslås i regeringens proposition nr 174 är välkommen och förnuftig. Under utskottsarbetet grubblade en av ledamöterna över frågan om varför spionerilagstiftningen skärptes 1948 — skärptes på ett orimligt sätt, skulle jag vilja säga. Men att det då drevs fram skärpningar i just den här lagstiftningen, det är ju lätt att förstå. Bakgrunden var det kalla kriget, som då seglade upp med full styrka. I USA sågs en spion i varje buske. En våldsam hetsjakt drevs fram mot fredsarbetare, progressiva människor, socialister osv. Provokationerna avlöste varandra. 122 Samma häxbrygd sköljde över det kapitalistiska Europa. Det är bak grunden till de lagskärpningar som drevs fram 1948. Propositionens förslag innebär att man rensar bort de värsta orimligheterna. Vi har noterat detta, och även om det på några punkter har funnits anledning till ytterligare justeringar kommer vi att stödja propositionen i allt väsentligt. På viktiga punkter tillmötesgår man krav som vi tidigare ställt. I fjol motionerade vänsterpartiet kommunisterna om upphävande av bestämmelserna om beljugande av myndighet i brottsbalkens 17 kap. 6 §. Nu sker detta upphävande, om riksdagens majoritet följer propositionens förslag. Brottet beljugande av myndighet tillkom 1936, en period då det också fördes en larmande kampanj med udden riktad mot vårt parti. Året före lades nämligen fram ett av högerkrafterna begärt betänkande, SOU 1935:8, med förslag om åtgärder mot s.k. statsfientlig verksamhet. Det var i allt väsentligt riktat mot den politiska vänstern, framför allt mot vårt parti. Där framfördes bl.a. förslag om partiförbud, men det kunde som bekant aldrig genomföras. Det resulterade däremot i en paragraf: 14 a § i strafflagens 10 kap. Den straffbelade spridande av rykten ägnade att framkalla fara för den allmänna ordningen eller väcka förakt för offentlig myndighet eller annat beslutande organ.

Brottsbalkens bestämmelse om beljugande av myndighet fick, kan man väl säga, förnyad aktualitet genom beslutet att väcka tryckfrihetsåtal mot ansvarige utgivaren av Folket i Bild kulturfront för en artikel i tidningen där det framförts kritik mot högsta domstolens beslut att vägra prövningstillstånd i det s.k. IB-målet. Vi har ansett att brottsbalkens 17:6 direkt har sin udd riktad mot samhällskritik och fritt meningsutbyte. Händelserna i samband med den s.k. IB-affären visar att det var en riktig bedömning. Nu har regeringen dragit de praktiska och logiska konsekvenserna av den starka kritik som kom till uttryck i samband med IB-affären. Man föreslår det vi tidigare har krävt, upphävande av brottsbalkens bestämmelse om beljugande av myndighet. Vi vill uttala vår tillfredsställelse därmed. Departementschefen konstaterar att behovet av straffbestämmelse mot falsk ryktesspridning är föga framträdande i dagens läge; sådan kan myndigheterna möta på andra sätt än genom straff, menar han. Vi tror också att uppenbart osanna uppgifter avslöjas och motverkas bäst av sanningens egen genomslagskraft. När det gäller spionerilagstiftningen begränsas den nu till fall där gärningsmannen haft direkt uppsåt att gå främmande makt till handa, dvs. man återställer den ordning som rådde före skärpningen 1948 då det kalla krigets hysteri härskade. Vi är överens också om detta. Från moderat håll har man satt sig till starkt motvärn mot vissa av de justeringar som föreslås i propositionen. Man vill hålla fast vid det kalla krigets rester i lagstiftningen. Jag tycker att det är ett klargörande och belysande ställningstagande. Centerpartister och moderater reserverar sig mot utformningen av stadgandet om obehörig befattning med hemlig uppgift. När de inte fick stöd i utskottet på den och andra punkter, drev de igenom ett beslut att lagrådet skulle avge yttrande. Och si, där fick de också hjälp av en församling som i reaktionärt nit gick långt utanför ramen för sin uppgift. Lagrådets tyckande har mötts av kritik från flera håll, också från borgerligt. Dagens Nyheter, som ju en gång i världen inte var dålig i konsten att söka driva fram spionpsykos, är nu starkt kritisk mot lagrådets agerande och de i propositionen föreslagna förändringarna. Jag kan inte neka mig nöjet att till kammarens protokoll läsa in en bit av tidningens andraledare den 14 maj.

Några exempel. Lagrådet påpekar allvarligt att det finns sådant som visserligen icke är i egentlig mening hemligt men ”heller icke sådant att det är ett myndighetsintresse eller samhällsintresse” att materialet ges vid spridning. Städpersonal kan hitta intressanta saker i papperskorgar. Tjänstemän kan glömma handlingar i en portfölj i taxi eller på tåg. Någon kan uppmärksamma att vissa slags forskare gör täta besök hos Försvarets forskningsanstalt. I ett spänt läge kan någon råka känna igen politiska eller militära ledare från en med Sverige sympatiserande stat som är på besök för icke offentliggjorda överläggningar med svenska myndigheter. Vilka faror hotar inte! Liksom JK tycker lagrådet därför att det inte räcker med straffregler mot obehörig befattning med hemlig uppgift — det enda som delvis kunde och borde ha åberopats mot IB-journalisterna, om inte den förargliga tryckfrihetsförordningen vållat besvär så att man i stället drämde till med spioneriparagrafen (den som nu ändras för att förhindra ett upprepande av rättsskandalen. Lagrådet vill i stället för det preciserade ”hemlig uppgift” ha gummiformeln ”uppgift av betydelse för rikets säkerhet". Det skulle bli mums det för nitiska åklagare och häxjägare, sär skilt i upprörda tider.” Lika satirisk är skrivaren mot lagrådets och de borgerligas motstånd mot att ta bort upphävandet av stadgandet mot tagande av utländskt understöd. Där skriver man så här: ”Generöst tycker även lagrådet att paragrafen mot tagande av utländskt understöd omfattar vissa förfaranden ”som icke rimligen bör bestraffas”. Men det finns annat dylikt som kan vara mycket farligt eller skadligt, säger lagrådet, och polemiserar friskt mot justitieministerns motiveringar för paragrafens avskaffande. Efter en sidas tyckande i saken grips lagrådet av viss eftertanke: en avgränsning av det straffbara området ”torde” förutsätta ställningstagande till vissa värderingsfrågor som får anses falla utanför lagrådets granskningsuppgift. Sublimt.” Vi delar propositionens värderingar också när det gäller tagande av utländskt understöd. Den nuvarande bestämmelsen anser vi är obehövlig och kan med fördel mönstras ut. När de antikommunistiska kampanjmakarna har nått lågvattenmärket har de ibland sökt göra gällande att det kommunistiska partiet i vårt land, liksom i andra länder, skulle vara finansierat eller beroende av utländskt stöd. Den som vet vilken oändlig möda som ligger bakom finansierandet av ett litet och fattigt arbetarparti ruskar på huvudet åt sådan enfald. Inget parti, ingen rörelse kan leva och utvecklas genom stöd utifrån. Det kan bara ske genom stödet från människorna i det land där man verkar. Däri ligger näringen och livskraften, och det kan aldrig kompenseras genom utländska subsidier. Vi är emot lagparagrafen inte bara därför att den är obehövlig, utan också därför att den kan missbrukas och vändas mot människor som arbetar för exempelvis en befrielserörelse.

Vi delar alltså departementschefens mening att det som behövs inte är jämkningar och justeringar, utan att lagparagrafen avskaffas som obehövlig. Vänsterpartiet kommunisterna anser självfallet att vårt land skall skyddas mot spioner och agenter för främmande makt. Vi anser att det skyddet finns kvar och att de justeringar som nu görs minskar möjligheterna till missbruk i reaktionära syften. Jag vill avsluta med att instämma i yrkandena om bifall till reservationerna 6, 8 och 9 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig i likhet med herr Lövenborg uttrycka förhoppningen att detta riksmöte om någon eller några timmar kommer att från de straffrättsliga bestämmelserna radera ut en del stadganden som gäller rikets säkerhet och som icke passar vår moderna tidsålder. Det som gör detta så väsentligt är dessutom att dessa bestämmelser i de flesta fall har direkt korrelation med tryckfrihetsförordningen. Herr Lövenborg har givit en del av bakgrunden till hur de bestämmelser vi diskuterar i dag har kommit till och varför vi nu anser att det är dags att ta bort dem. Jag vill gärna börja med de bestämmelser som har diskuterats bl.a. av herr Polstam och herr Nyquist. Det gäller ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, samhällsfarlig ryktesspridning och beljugande av myndighet. Dessa bestämmelser kom till på 1930-talet, då det var ett helt annat samhällsklimat än i dag. Inte minst vi som var verksamma inom pressen i slutet på 1930-talet och igenom hela 1940-talet upptäckte att vi måste ha en helt annan ordning. Det resulterade så småningom i helt nya bestämmelser, bl.a. för det psykologiska försvaret och för censurprincipernas informationsstyrelse, som tidigare lade sin tunga hand över hela den samhällsdebatt som även då borde ha funnits. Och det ledde till att vi så småningom, efter en intensiv debatt om erfarenheterna under andra världskriget, fick en helt ny tryckfrihetsförordning. Bestämmelserna om ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, samhällsfarlig ryktesspridning och beljugande av myndighet är relikter från 1930-talet som icke har någonting i vårt moderna samhälle att göra.

Yttrandefriheten växlar med olika samhällssystem och från en tid till en annan. I dag är vårt samhälle med dess öppenhet och mångfald vad gäller information och debatt betydligt bättre rustat än 1930-talets samhälle för att möta och bemöta falska rykten och andra osanna påståenden.

När det gäller huvudfrågan, spioneri, är förhållandet likadant. Herr Lövenborg talade om att vi i utskottet hade ägnat oss åt en viss historiediskussion, och det är alldeles riktigt. Man kan kanske inte i dag riktigt förstå anledningen till att det förslag som lades fram, vilket grundade sig direkt på straffrättskommitténs betänkanden, gick igenom utan kommentarer, utan diskussion praktiskt taget. Departementschefen hade inga kommentarer, utskottet kommenterade ingenting, riksdagen sade ingenting.

Fru Kristensson gjorde inledningsvis en något försmädlig kommentar om den snabbhet med vilken justitiedepartementet och justitieministern ibland handlar.

Det var av den anledningen som den s.k. Sjöbergska utredningen kom till och massmedieutredningen fick sina tilläggsdirektiv.

Han har med andra ord ingalunda varit så ensam och utan möjligheter att diskutera med tryckfrihetssakkunniga och med parlamentariker som det har påståtts både i utskottet och i denna talarstol. Att diskussionerna här måhända kan ta överbalansen en smula beror just på att justitieutskottet enbart har haft anledning att diskutera spioneribrottet i dess olika aspekter utifrån brottsbalkssynpunkt. Andra har haft möjligheter att behandla de bestämmelser som skall gälla för brottsrubricering och annat i tryckfrihetslagstiftningen, och det måste slås fast att justitieutskottet endast haft befogenhet att diskutera den här propositionen utifrån brottsbalkssynpunkt. Men det som jag finner mest anmärkningsvärt, när nu majoriteten i utskottet drev igenom en remiss till lagrådet, är att lagrådet har sett på det här lagförslaget med samma snäva syn som vi av naturliga skäl har fått göra i utskottet. Herr Polstam talade mycket om det berättigade och det grundlagsenligt riktiga i att hänföra det här ärendet till lagrådet. Jag ifrågasätter icke ett ögonblick riktigheten i detta.

Den är okoncentrerad. Den är inte stringent. Den består av en massa värderingar, till vilka vi icke kan och enligt min åsikt icke bör ta ställning. Lagrådet har väl innerst inne varit medvetet om detta. Det skriver nämligen följande, när det förordar att 13 §, om tagande av utländskt understöd, inte upphävs men att lagrummet omarbetas i syfte att åstadkomma en tillfredsställande avgränsning av det straffbara området: ”Hur en sådan avgränsning skall ske saknar lagrådet möjlighet att uttala sig om i detta sammanhang. Spörsmålets besvarande torde för övrigt förutsätta ställningstagande till vissa värderingsfrågor som får anses falla utanför lagrådets granskningsuppgift.” Det är en ganska sublim mening, om man sätter den i relation till de många värderingar som annars kommer till uttryck i lagrådets yttrande.

Givetvis kunde detaljutformningen ändras med hänsyn till vad som framkom under remissbehandlingen och departementsbehandlingen. Lagrådets förslag innebär emellertid enligt min mening inte någon ny sakfråga utan endast en utförligare argumentering beträffande en punkt som redan måste ha varit aktuell vid bedömningen av Sjöbergs förslag . Det måste naturligtvis medges att Sjöbergs motivering på den ifrågavarande punkten var mycket kortfattad, liksom också i viss mån i prop. Men hade exempelvis det som nu föreslås av lagrådet upptagits redan i Sjöbergs förslag, skulle MMU inte utan vidare kunnat acceptera förslaget utan varit tvungen att ingående diskutera förslaget från tryckfrihetssynpunkt. Någon sådan anledning fanns inte när MMU avlämnade sitt betänkande, 2ftersom då endast förelåg Sjöbergs förslag.” Jag talar här om en experts synpunkter på frågan om obehörig befattning med hemlig uppgift, där meningarna skär sig väsentligt och där vi har en av kärnpunkterna i de ställningstaganden vi skall göra så småningom. Jag vill vitsorda riktigheten i det som herr Nyquist citerade ur promemorian. Justitierådet Romanus menar att det ligger åtskilligt i lagrådets förslag, om man betraktar frågan enbart från brottsbalkssynpunkt, alltså med bortseende från hithörande gärningar som faller under tryckfrihetsförordningen. Såvitt justitierådet Romanus kan finna har lagrådet också sett saken så. Man har inte särskilt beaktat ifrågavarande brott i den mån det avser gärningar som innefattar tryckfrihetsbrott eller brott av meddelare.

Det här sammanhänger med den nuvarande konstruktionen av å ena sidan spioneribrottet, å andra sidan brottet obehörig befattning med hemlig uppgift. Grovt uttryckt, fortsätter han längre fram, kan sägas att man skilde mellan ”öppna” och ”hemliga” uppgifter och begränsade de straffbara gärningarna till den senare kategorin. Det är detta lagrådet inte vill, när man tagit bort ”hemliga” och bara talar om handlingar till fara för rikets säkerhet. Vad innebär det om man utgår från de borgerliga synpunkterna — jag undantar då folkpartiets ställningstagande såsom herr Nyquist framlagt det — och betraktar de hithörande gärningar som faller under tryckfrihetsordningen som yttrandefrihetsbrott eller brott av meddelare? Jo, säger Romanus — och här bör kanske fru Kristensson lyssna särskilt; det var hon som citerade en del av den exempelsamling som lagrådet har gett — när det är fråga om uppgift som publiceras i tryckt skrift måste det regelmässigt antas att det föreligger indirekt eller i vart fall eventuellt uppsåt att gå främmande makt till handa. Var och en måste räkna med att en offentligt publicerad uppgift i tryckt skrift kan komma till främmande makts kännedom; det är rent av så att det är just hithörande betydelsefulla uppgifter i offentliga skrifter som begärligt studeras av främmande makts representanter här i landet. Det kan alltså sägas att det av lagrådet uppställda uppsåtskravet inte innebär någon egentlig begränsning av straffbarheten för de gärningar som objektivt faller under de allmänna farlighetsrekvisiten. Romanus drar slutsatsen att detta innebär att man tappar bort något av de rättsgarantier mot en alltför vidsträckt tillämpning som varit vägledande vid den ursprungliga utformningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift.

Om man såsom enligt lagrådets förslag i brottsbalken 19:7 andra punkten bestämmer straffbarheten till uppgifter av förstnämnda karaktär kommer straffbestämmelsernas räckvidd enligt tryckfrihetsförordningen att bli betydligt större än enligt det andra förslaget. Sammanfattningsvis torde man således kunna säga att lagrådets förslag innebär en från tryckfrihetssynpunkt väsentlig, och enligt Romanus uppfattning allvarlig, utvidgning av det straffbara området jämfört med Sjöbergs och massmedieutredningens förslag och förslaget i proposition 174. Jag har, herr talman, med anledning av att konstitutionsutskottets betänkande kommer upp i omedelbar anslutning till justitieutskottets betänkande, som vi nu diskuterar, velat läsa in detta till kammarens protokoll.

Beträffande tagande av utländskt understöd har det redan från denna talarstol argumenterats mot ett behållande av den nuvarande bestämmelsen. Jag skall nöja mig med att påpeka att även i det avseendet ett bibehållande av bestämmelsen kan innebära en inskränkning av yttrandefriheten. Därför har vi på socialdemokratiskt och kommunistiskt håll ansett, att man helt och fullt kan följa propositionen i det avseendet. Vi anser inte heller att det är riktigt att man, som herr Nyquist anser, kan ta bort bestämmelserna nu och i samband därmed tillsätta en utredning. Vi anser inte att det finns någon anledning till det. Vi säger när det gäller falsk ryktesspridning att sådan kan få allvarliga konsekvenser för rikets säkerhet, då landet är i krig eller då det råder av krig föranledda utomordentliga förhållanden. Därför har utskottet förordat att ett stadgande till skydd mot detta införs bland krigsartiklarna i 22 kap. brottsbalken. Dessa ställningstaganden menar vi leder till en från skilda synpunkter tillfredsställande avvägning mellan intresset av att upprätthålla ett gott skydd mot ryktesspridning till men för rikets säkerhet och intresset av att inte lägga en obehörig hämsko på yttrandeoch tryckfriheten. Det saknas därför skäl till någon ytterligare översyn. Med detta, herr talman, har jag försökt att behandla utskottsbetänkandet och de reservationer jag tidigare har yrkat bifall till, ur principiell och i viss mån också ur tryckfrihetsrättslig synpunkt. Jag har gjort det därför att man inte endast kan föra diskussionen lagparagraf efter lagparagraf. Man måste också ha klart för sig att vi har ett annat samhälle i dag än vad vi hade på 1930-talet och under krigsåren, och andra bestämmelser gällde också fram till dess att vi så småningom fick den nya tryckfrihetslagstiftningen. De förslag som ligger till grund för propositionen passar vår tid. Inte minst ger den debatt som förts efter IB affären verkligen en lång rad exempel på att dessa förslag i alla högsta grad överensstämmer med den allmänna rättsuppfattningen. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 4, 6, 8 och 9 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det går inte att missta sig på fröken Mattsons engagemang när det gäller frågor som berör yttrandeoch tryckfrihet. Vi vill alla slå vakt om yttrandeoch tryckfriheten, som vi tycker är något omistligt. Men vi vill alla — det vill jag påstå — sätta en gräns intill vilken en full yttrandeoch tryckfrihet skall kunna accepteras. Frågan är var gränsen skall gå. Nu har vi i de frågor som behandlats i justitieutskottet haft att göra en straffrättslig bedömning, och vi från centerpartiet och moderaterna, som svarar för reservationerna i de här hänseendena, anser inte att vi kan acceptera den försvagning av samhällsskyddet mot falska uppgifter till men för rikets säkerhet som den föreslagna avkriminaliseringen innebär. Fröken Mattson säger att vi i dag är bättre skyddade mot falska rykten än tidigare. Ja, det är möjligt, men det är också väsentligt lättare i dag att få genomslag för systematiska och väl organiserade kampanjer i våra massmedia. Och det är alltid svårt att erhålla dementier som får ordentlig slagkraft — de kommer i efterhand, och de har ofta mycket mindre rubriker än den första nyheten. Vi får också räkna med att sådana kampanjer i huvudsak inriktas på de särskilt känsliga områden där det råder sekretess, områden där myndigheterna alltså kommer att få svårt att bemöta eventuellt falska och oriktiga påståenden. Fröken Mattson kritiserade vad jag sade inledningsvis om att justitiedepartementet i det här fallet har visat en stor brådska. Ja, jag tycker faktiskt att i sådana oerhört känsliga frågor, av så stor betydelse för vårt lands säkerhet, är kravet på eftertänksamhet och noggrannhet och sans ännu större än de kan vara i många andra frågor. F. ö. tycker jag faktiskt att det är ganska anmärkningsvärt att justitieministern själv, som när utredningen tillsattes gav sken av att fästa stort avseende vid de här frågorna, i dag — antagligen av väldigt viktiga skäl — inte har ansett sig kunna vara närvarande i kammaren. Jag hade trott att han skulle fästa så stort avseende vid dessa frågor att han hade sett till att han fått tillfälle att lyssna till debatten och eventuellt deltaga i den. Till slut, herr talman, skulle jag vilja ta upp det som fröken Mattson sade om lagrådet. Att herr Lövenborg kritiserade lagrådet tycker jag inte är så förvånande, men jag tycker det är beklagligt att fröken Mattson kom med de värderingar av lagrådets arbete som hon nyss gjorde. Jag kan inte anse att lagrådets yttrande är okoncentrerat eller fullt av en massa värderingar, jag kan möjligen säga att yttrandet är annorlunda därför att lagrådet den här gången haft att yttra sig över både propositionen och motionerna, vilket gjort att lagrådets yttrande delvis fått en något annan karaktär än tidigare.

Herr talman! Jag skall försöka att inte utslunga några beskyllningar åt något håll; jag skall bara göra ett litet tillrättaläggande, närmast till herr Lövenborg. Han sade att när centern inte fick igenom sina förslag om obehörig befattning med hemlig uppgift — vi hade där ett avslagsyrkande totalt på hela propositionen — så drev vi igenom att lagrådet skulle höras. Jag vill bara erinra kammaren om att det inte förekom någon som helst debatt om det före beslutet om lagrådsremissen. Jag tycker att rätt skall vara rätt. Vad beträffar lagrådsgranskningen måste man först beakta de principiella skillnaderna mellan den här lagrådsgranskningen, som justitieutskottet beslutat om, och en lagrådsgranskning som sker på departementets föranstaltande. Vid en sedvanlig lagrådsgranskning gäller det många gånger att lagrådets synpunkter beaktas under hand. Man skulle kunna säga att lagrådsgranskningen ibland har formen av en dialog mellan departementet och lagrådet. Om lagrådets synpunkter då beaktas händer det att lagrådets yttrande i propositionen är begränsat till konstaterandet att förslaget inte föranleder någon erinran. I vårt fall har det inte varit möjligt med en sådan dialog. Regeringen hade ju redan bestämt sig både vad beträffar det sakliga innehållet och vad beträffar de olika lagtekniska lösningarna. Somligt av det som lagrådet nu tagit upp är kanske sådant som i normala fall hade beaktats av departementet och förts in i propositionen. Vad jag nu har sagt är en del av förklaringen till att lagrådet — som någon kanske tycker — uttalat ovanligt många synpunkter. En annan skillnad mot den sedvanliga lagrådsgranskningen — och den skillnaden är mycket väsentlig — är att lagrådet i det här fallet inte haft att yttra sig över bara ett förslag som utarbetats av departementet. Enligt utskottets uttryckliga beslut skulle lagrådet yttra sig över både propositionen och de motioner som väckts i ärendet. Mot den bakgrunden är det enligt min mening självklart att lagrådet inte har kunnat med tystnad helt gå förbi de förslag och de motiveringar som förts fram i de här motionerna. Detta gäller även om lagrådet därigenom skulle ha gått utanför sådana frågor som i regel ankommer på lagrådet att behandla. Enligt min mening kan det emellertid inte alls hävdas att lagrådet gått utanför de ramar Låt mig ta några exempel. Lagrådets överväganden beträffande stadgandena om spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift gäller den lagtekniska lösningen i propositionen. Den politiska viljan i propositionen har varit att ta bort vissa förfaranden från spioneriparagrafen och i stället lägga dem under en paragraf som har den mindre värdeladdade beteckningen obehörig befattning med hemlig uppgift. Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag inte kan fullfölja detta resonemang inom den tillåtna tiden, men jag får kanske återkomma.

Herr talman! Jag tror nog att man kan säga att det finns en skillnad mellan fru Kristenssons och min uppfattning om var gränser skall sättas och om det ibland är rimligt att sätta några gränser över huvud taget. Jag har faktiskt mycket större tilltro till massmedierna — till den självsanering som är på gång inom pressen och den hängivenhet med vilken den diskuterar dessa frågor, inte minst i fackligt publicistiska sammanhang.

Det kan alltså bli en helt annan effekt än man tror när man inte hyser den tilltro som man bör till massmediernas möjligheter att diskutera och till enskilda organisationers möjligheter att föra sina synpunkter till torgs. Till herr Polstam vill jag säga att jag har konstaterat att lagrådsgranskningen har varit annorlunda den här gången. Våra bedömningar av resultatet är kanske olika, men det är mycket stor skillnad mellan detta lagrådsyttrande och andra yttranden. Lagrådet har tagit direkt avstånd från en framlagd proposition, och utskottsmajoriteten tar i vissa fall för givet att departementet och därmed också utskottet skulle inta en helt annan ståndpunkt. Så brukar inte ske i vanliga fall. Man brukar lämna kommentarer, både till lagrådsremisser och till propositioner, och sedan försöka göra en sammanvägning. I det här fallet förutsätter utskottet bara att lagrådets granskning och de synpunkter som det kommit med är riktiga och att justitieministern utan vidare skulle ha intagit en annan ståndpunkt om han vetat vad lagrådet kommit fram till.

Herr talman! Jag skall återkomma till det resonemang jag påbörjade förut. Jag sade då att den politiska vilja som kommit till uttryck i propositionen har varit att ta bort vissa förfaranden från spioneriparagrafen och i stället lägga dem under en paragraf som har den mindre värde laddade beteckningen obehörig befattning med hemlig uppgift. En konsekvens av den lagtekniska lösningen i propositionen blir att vissa f. n. straffbelagda handlingar avkriminaliseras. Det får vi så att säga på köpet enligt propositionen. Lagrådet anvisar här en teknisk lösning för det fall att den politiska viljan inte syftar till avkriminaliseringseffekt. Efter en värdering av hur propositionens förslag skulle komma att verka i praktiken ansluter sig lagrådet till den från olika håll uttalade uppfattningen att regeringens förslag inte är välbetänkt, och mot den bakgrund som jag skildrade i mitt tidigare inlägg tycker jag inte att det är någonting anmärkningsvärt. Till belysning av det jag nu har sagt kan jag peka på att lagrådet i detta sammanhang även har uttalat sig emot ett förslag till lagändring som lagts fram i moderatmotionen 2476. På samma sätt förhåller det sig med lagrådets påpekande beträffande olovlig underrättelseverksamhet. Detta är en rent lagteknisk bedömning där lagrådet utgår från sitt tidigare ställningstagande och från förutsättningar som ges i propositionen. När det gäller den föreslagna avkriminaliseringen av ryktesspridning och tagande av utländskt understöd kan jag ha en viss förståelse för dem som säger att lagrådet här också behandlat värderingsfrågor som kan anses falla utanför lagrådets granskningsområde. Mot en sådan åsikt måste emellertid främst invändas att lagrådet, som jag sade förut, inte gärna kunde gå förbi motionsyrkandena i dessa delar. Man måste också ta hänsyn till att frågan om avkriminalisering har ett samband med utformningen av regelsystemet i övrigt och att ett sådant samband generellt bör beaktas av lagrådet. Sammanfattningsvis måste jag konstatera att kritiken mot lagrådets hörande och mot dess yttrande är helt oberättigad. Den framstår som desto mer obefogad om man är ense om att det skall vara någon mening med grundlagens bud om att ett utskott får höra lagrådet — och om detta råder det ju enighet här i riksdagen. I utskottets betänkande som det nu föreligger — och också i de delar där det inte är enhälligt — har ju några av lagrådets påpekanden beaktats. Det är väl inte i och för sig något bevis för att lagrådets hörande har varit påkallat. Men det är ändå ett tecken på att det inte heller var obehövligt. Till fröken Mattson måste jag säga att det var en annorlunda lagrådsremiss. Jag tycker inte alls att det är egendomligt att det också blev ett annorlunda svar med tanke på vad jag tidigare har sagt i den här debatten.

Herr talman! Jag skulle först vilja bemöta vad fröken Mattson sade i ett tidigare inlägg, nämligen att det var anmärkningsvärt att lagrådet, enligt hennes bedömning, inte prövat den här frågan också från tryckfrihetsrättsliga utgångspunkter. Vad är det som leder fröken Mattson till den uppfattningen? Jag har uppfattat lagrådet så att det har gjort en bedömning över hela fältet och att det vid den bedömningen har kommit till de ståndpunkter som har redovisats. Sedan skulle jag vilja fråga fröken Mattson: Menar ni verkligen att lagrådet skulle bedöma en fråga olika beroende på om man har fått ett ärende remitterat från regeringen eller från ett utskott? Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga. Är det det som ligger i fröken Mattsons påstående att lagrådet skulle göra en mer politisk bedömning eftersom ärendet har remitterats från ett riksdagsutskott? Jag hoppas att jag på den punkten missförstod fröken Mattson, men jag vore mycket glad för ett tillrättaläggande. Som jag tidigare försökt säga - och som herr Polstam tydligare har sagt — kan man väl konstatera att lagrådet, som nu har fått yttra sig både över propositionen och över motionerna, har haft anledning att yttra sig över alla de propåer som kommit och därför har anfört synpunkter på ett vidare spektrum än som eljest varit vanligt. Men att värderingarna skulle bli olika beroende på om det är regeringen eller ett utskott som har överlämnat remissen, det skulle jag som sagt inte vilja tro att fröken Mattson verkligen menar. Och ingen kan väl tänka sig att ett lagråd enbart skulle göra rent formalistiska bedömningar om olika paragrafers utseende. Man måste ju åtminstone få tillåta sig att komma med något slags motivering till den eller den andra ståndpunkten. Till slut, herr talman, tycker jag det var ett egendomligt inlägg som fröken Mattson hade tidigare om en skrift som f. d. justitierådet Romanus har kommit med. Jag fick skriften i min hand helt nyligen. Men det är ju inte en inlaga som vi haft att bedöma i justitieutskottet. Och var det så att hans uppfattning tillmäts så stor betydelse — vilket jag inte på något sätt vill bestrida — så hade det väl varit naturligt att han hade hörts i justitieutskottet så att vi där hade kunnat få diskutera dessa synpunkter. Nu är det en skrift som tydligen tillmäts avgörande betydelse när det gäller att bedöma vilken ståndpunkt man skall ta — en skrift som inte har varit tillgänglig i utskottet vid dess behandling av ärendet.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att ingenting av tryckfrihetsrättsliga synpunkter förekommer i den lagrådstext som återfinns längst bak i utskottets betänkande. Man kanske har haft det med i diskussionerna, men i texten finns det icke. Jag vill också slå fast att jag har uttalat den alldeles bestämda uppfattningen att det är i utskott och i riksdagens kammare som de politiska värderingarna förs fram och de politiska besluten fattas. Jag har sagt att lagrådet enligt min uppfattning har gjort en rad värderingar som man kanske icke hade väntat sig. Till sist vill jag säga att det är ganska självklart att vi som suttit med i massmedieutredningen och haft många ingående resonemang med enmansutredaren har känt oss litet obehagligt berörda av den kritik som gått ut på att det icke har funnits parlamentariskt inslag. Vi har velat klargöra för oss huruvida våra ställningstaganden skulle ha blivit annorlunda, om andra synpunkter hade kommit till. Det är icke en skrift utan en kortfattad promemoria som har legat till grund för en del av de synpunkter som jag och herr Nyquist fört fram. Det gäller sådant som berör en hel del av den tryckfrihetsrättsliga sidan av detta ärende som i varje fall jag inte tyckte att jag ville förbigå.